Herr talman! När man nu i debatten från fyra av de fem riksdagspartierna var och en deklarerat sin inställning till förekomsten och nybyggandet av stora skolenheter, vill jag göra detsamma för moderata samlingspartiets del. Till de mest angelägna önskemålen rörande förbättringar av skolmiljön som vi framför inom mitt parti hör som en mycket viktig beståndsdel kravet på mindre skolenheter. Hur stor vikt vi fäster vid detta krav har vi markerat genom att ta upp denna sak, bland andra, i en partimotion. Vi kan alltså inte finna något motiv för att allt fler storskolor eller — som man brukar säga — mastodontskolor uppförs. Jag skall inte understyrka ytterligare — det har redan sagts i debatten — att ett flertal undersökningar av olika slag bekräftar vad som i och för sig kan konstateras utifrån den erfarenhet som skolledare, lärare och elever har: stora skolbyggnader har i regel negativa konsekvenser för ordning, trivsel och effektivitet. Jag säger alltså i regel — det behöver inte alltid vara så. De dåliga sociala och pedagogiska effekterna av stordrift inom skolväsendet överstiger, som vi ser det, de kortsiktiga ekonomiska vinster som eventuellt kan göras med stora skolenheter. Vi har inom moderata samlingspartiet en flera hundra män och kvinnor stark, låt oss kalla den utbildningspanel, bestående av utbildningspolitiskt kunniga och intresserade personer, som vi rådfrågar och som ger oss en del aktuella skolerfarenheter utifrån fältet. En enkät i våras bestyrkte att det vi tidigare argumenterat för alltjämt har full giltighet bland dem som vet vad de talar om av egen erfarenhet. Man vill bl.a. främst ha mindre skolor och mindre undervisningsavdelningar. Så säger rösterna utifrån. De skäl som brukat anföras för stora skolor på grundskolenivå, nämligen att eleverna skall ha största möjliga valfrihet mellan olika högstadielinjer, kvarstår inte längre, sedan valfriheten genom den nya läroplanen försvunnit. Vi menar också att den önskade integrationen i gymnasieskolan kan uppnås utan att samtliga tänkbara linjer och kombinationer samlas under ett tak. Inom moderata samlingspartiet har vi länge här i riksdagen liksom i vårt övriga skolpolitiska handlande krävt en ändrad inriktning av skoldimensioneringen. I den gångna valrörelsen har vi vid mötet med väljarna — inte minst unga människor med omedelbara eller nyligen upplevda skolerfarenheter — fått bekräftat att om det är något inom vårt utbildningsväsende man inte vill ha så är det stora skolenheter på flera tusen elever och lärare. SÖ har ju för grundskolans del utfärdat vissa rekommendationer om skolenheternas storlek. Av den reservation som vi biträtt framgår att vi menar att liknande rekommendationer syftande till mindre skolenheter än för närvarande bör utfärdas också för gymnasieskolan. Vi liksom de andra partier som står bakom reservationen anser att sådana rekommendationer från SÖ:s sida skall gälla tills nya rekommendationer kan bli aktuella genom de utredningsresultat som SIA kan komma fram till. Inte heller vi går längre i den reservation som fogats till det föreliggande betänkandet. Denna reservation är ganska blygsam. Jag tycker att utskottsbetänkandet kunde ha blivit enhälligt, därför att vi ändå i många avseenden är överens i synen på de stora skolenheterna. I motsats till majoriteten menar vi att något bör göras redan i dag. Det kommer väl i alla fall att ta åtskilliga år — kanske flera än man tror — innan några beslut kan bli följden av utredningens resultat. Under tiden får vi inte lämna någon möda sparad för att försöka förbättra arbetsmiljön på Sveriges största arbetsplats — vilket ju den svenska skolan är. Därför ber också jag att få yrka bifall till den vid betänkandet fogade reservationen.
Herr talman! Först en kommentar i anledning av herr Lövenborgs anförande. Han började med att säga att vänsterpartiet kommunisterna inte hade någonting till övers för det borgerliga hackandet på de stora skolenheterna. Därefter talade han om värdet av mindre skolenheter, och så sade han att däremot kommer hans parti inte att rösta för den reservation som talar för mindre skolenheter. Jag hoppas att herr Lövenborg inte tror att vi har någonting till övers för det kommunistiska hackandet på de stora skolenheterna. Det finns en möjlighet att nu uttala sig mot fortsatt byggande av stora enheter på gymnasieskolan. Under 4—5 månader, eller hur lång tid det nu tar innan SIA kommer med sin utredning, behöver vi inte riskera att man gör felsatsningar. Man skall inte som herr Lövenborg hota med att om det inte blir som vpk har tänkt så har man anledning att komma tillbaka. Just nu finns det möjlighet att delta i ett beslutsfattande, och sedan får vi se hur allvarligt menad kommunisternas oro över de stora skolenheterna är. Herr Alemyr sade att han drog en annan slutsats av mina påståenden än vad jag själv gjorde, och det kan man naturligtvis göra. Det måste ändå, herr Alemyr, slås fast att det inte finns några forskningsresultat som entydigt talar för eller emot stora eller små skolor. På den punkten är vi säkerligen överens. Man kan heller inte från forskningens sida säga att man inom överskådlig framtid kan komma med sådana forskningsresultat. Man har inte någon metod som gör att man kan frilägga variabeln stor skolenhet. Däremot vet vi erfarenhetsmässigt att den lilla skolan har stora fördelar. Psykologer, kuratorer, sociologer, föräldrar och lärare — alla talar positivt om den. Vi kan inte finna ett enda exempel på att den stora skolan har några fördelar utöver integrationstanken som vi har talat om. Men efter att nu ha slagit fast att den inte betyder lokalmässig integration skulle vi alltså på basis av det vi nu vet och det vi inte vet om den stora skolans nackdelar kunna slå fast att SÖ redan nu skulle kunna utfärda anvisningar om att vi i fortsättningen inte skall bygga stora gymnasieskolor.
Herr talman! Jag sade inte, herr Stålhammar, att vi inte hade någonting till övers för det negativa borgerliga hackandet mot storskolorna, utan vår principiella syn är att vi inte har någonting till övers för det negativa borgerliga hackandet som ytterst har sin grund i att man är negativ mot det reformerade skolväsendet, och det är någonting helt annat. Vi är lika angelägna som de borgerliga reservanterna att få ett slut på storskolebyggandet. Det har utlovats att en utredning skall vara slutförd till början av nästa år, och det är inte långt till dess. Vi får då se vilka resultat den uppvisar. Har man i den utredningen inte tagit itu med de frågor som här debatteras och framlagt acceptabla förslag, då kommer saken i ett annat läge för oss. Att säga det är inte att hota. Då har vi all anledning att ställa krav om utarbetande av klara rekommendationer. Det är att hoppas att en sådan deklaration också påverkar den sittande utredningen. Efter mitt anförande är det väl också överflödigt att upprepa att vi är motståndare till byggandet av jätteskolor. Vi inser alla de negativa konsekvenserna därav, både för lärare och för elever, och vi förbehåller oss alltså rätten att komma igen.
Herr talman! Herr Stålhammar har inte förstått vad utbildningsutskottet säger. Utskottet tar inte ställning till frågan om små eller stora skolor utan noterar att riksdagen på sin tid har begärt en utredning om anpassningsproblematiken i skolan. Den utredningen kommer om några månader, och vi har velat avvakta dess resultat innan vi lämnar nya rekommendationer just beträffande dessa anpassningsfrågor. Det är det, herr talman, som motiverar mitt yrkande om bifall till utbildningsutskottets förslag.
Herr talman! Jag har, herr Alemyr, mycket väl förstått vad utskottet säger. Däremot tycker jag det är felaktigt eftersom man redan nu skulle ha vänt sig mot de stora enheterna på gymnasieskolan. Herr Lövenborg får själv försöka förklara hur det kan gå ihop att man å ena sidan talar mot stora skolenheter och å andra sidan inte stöder en reservation med samma inriktning. När herr Lövenborg talar om att vi på något sätt skulle vara negativa till skolreformerna, är jag övertygad om att han inte kan hitta ett enda bevis för detta påstående. Däremot har vi från folkpartiets sida hela tiden krävt att om vi nu har en skola, för vilken vi har slagit fast vissa gemensamma mål, så måste vi också ge den resurser att uppfylla dessa mål. En av de väsentligaste resurserna är att skolenheterna får en sådan utformning att talet om sociala mål inte fuskas bort.

Herr talman! Vi har från folkpartiets sida tidigare vid flera tillfällen understrukit att lärarutbildningen måste ses över med målsättningen att låta lärarutbildningen i varje ämne anpassas till det speciella ämnets struktur. För egen del har jag vid flera tillfällen tagit upp situationen för de s.k. blockämnena svenska, biologi och samhällskunskap. Som jag ser det är dessa grundläggande synpunkter precis lika giltiga i dag som förut, även om utskottet den här gången säger att utskottet för sin del inte vill utesluta att man i ett större sammanhang kan komma att behöva göra en översyn av utbildningstidens längd. Det är ju en sorts principiellt medgivande av att den argumentation som vi länge har fört är riktig. Enligt min mening är emellertid en sådan här översyn omedelbart påkallad. Att hänvisa till pågående försöksverksamhet och studieplansöversyner är en sorts evighetsargument. Det pågår alltid någon översyn — det kan alltid åberopas och det har också åberopats förut av utbildningsutskottet. Jag har, herr talman, begärt ordet bara för att säga att jag tycker att behovet av en översyn av lärarutbildningen från de principiella argument som vi har anfört tidigare är snarast bättre dokumenterat i dag än tidigare. För egen del vill jag stå fast vid de argument som jag i motionsform har framfört och yrkar bifall till motionerna 39 och 174.

Herr talman! I vår motion nr 687 har vi sagt att det är av avgörande betydelse för Umeå universitet och för forskningen i Norrland att vårt nordligaste universitetsbibliotek får arbeta under samma villkor och med samma resurser som tillkommer de övriga universitetsbiblioteken i vårt land. Det kravet borde vara så självklart att det inte behövde skrivas in. Men dagens läge visar att Umeåbiblioteket under många år har blivit så bokligt undernärt att det i dag råder en mycket stor skillnad i resurserna. När riksdagen för sju år sedan beslutade att det s.k. granskningsexemplaret skulle gå till det då unga universitetsbiblioteket i Norrland var säkert målsättningen att Umeå därmed skulle få en fullgod försörjning med svenskt tryck. Så har det inte blivit. Man kan fråga varför. En undersökning som gjordes i november månad 1968 visade att knappt hälften av 1967 års tryck hade levererats till biblioteket i Umeå. Senare undersökningar har visat i stort sett samma resultat. Vart tar då böckerna vägen? Det tycks vara omöjligt att få klarhet i den frågan. Levereras de inte från tryckerierna? Eller kommer de bort i hanteringen? Det måste gå att få klarhet i detta. Svinnet har emellertid bidragit till en mycket kraftig underförsörjning av Umeåbiblioteket. För något år sedan visade en redogörelse att medan t.ex. Uppsala universitetsbibliotek hade ca 2 miljoner böcker och några miljoner småskrifter fanns i Umeå endast ca 250 000 böcker och ca 100 000 småskrifter. Denna utveckling får inte fortsätta, om vi skall klara målsättningen att ge undervisningen och forskningen vid Umeå universitet samma villkor och samma möjligheter som undervisningen och forskningen vid de övriga universiteten i landet. Jag beklagar att utbildningsutskottet inte har tagit steget fullt ut och ansett att den utredning som man förordar också skall få överväga möjligheterna att ge Umeå ett fullständigt biblioteksexemplar. Jag är medveten om det omöjliga i att försöka få riksdagen att fatta ett annat beslut än det som ett enigt utskott förordat. Men jag vill ändå ge några synpunkter på utskottets förslag. Beträffande den del av motionen som rör Umeåproblemet har utskottet nöjt sig med att strama upp 1966 års riksdagsbeslut. Utskottet har funnit det ”anmärkningsvärt” att inte Kungl. Maj:ts beslut om leverans till Umeå har kunnat efterlevas. I bedömningen av det anmärkningsvärda är jag helt överens med utskottet. Jag är förvånad över att vi inte har resurser som kan lösa ”mysteriet med de försvunna bokleveranserna”, särskilt som de fortsätter år efter år. Nu har utskottet sagt ifrån att det ankommer på Kungl. Maj:t att besluta om erforderliga åtgärder. Jag hoppas att de åtgärderna sätts in mycket snabbt. Men ingen skall tro att en sådan undersökning leder fram till något snabbt utjämnande resultat i leveranserna och inte heller till någon utjämning av den eftersläpning i bokförsörjningen som Umeåbi blioteket drabbats av under en sjuårsperiod. Som universitetskanslersämbetet riktigt påpekat i sin anslagsframställning för nästa budgetår måste nu ett ordentligt tilltaget bokanslag komplettera granskningsexemplaret. UKÄ har föreslagit 162 000 kronor. Jag anser detta vara ett minimum. Det möjliggör inte någon återhämtning, som också hade varit nödvändig, men väl en möjlighet till en jämlikare aktuell bokförsörjning. Ett bifall till bokanslaget och till UKÄ:s begäran om personalförstärkning i Umeå för vård av småtrycket är oeftergivliga krav, om den målsättning vi noterat i vår motion, om jämlika villkor för Umeåbiblioteket med de övriga universitetsbiblioteken, skall kunna åstadkommas.

Alla är överens om att nuvarande situation är högst otillfredsställande. Utifrån den bedömningen måste också statens insatser för en förstärkning av undervisningsoch forskningsbiblioteket i Umeå sättas in. Jag har, herr talman, inget annat yrkande än utskottets, som innebär att riksdagen som sin mening ger Kungl. Maj:t till känna vad utskottet har anfört. Jag uppfattar utskottet så att det delar motionärernas krav på att Umeå universitetsbibliotek skall få samma villkor och resurser som tillkommer övriga universitetsbibliotek när det gäller försörjningen med tryck. Det är bara i fråga om sättet för bokoch trycksaksförsörjningen som utskottet inte velat instämma i motionärernas uttalade mening.

Herr talman! Vi har sedan många år en metod att förse fyra stora universitetsinstitutioner med litteratur innebärande att alla tryckerier till dessa institutioner måste leverera ett exemplar av allt vad de trycker. Metoden var nog riktig på sin tid, men den betyder i dag att alla broschyrer, alla redovisningar i klubbar och föreningar, allt som över huvud taget trycks skall skickas till dessa institutioner. Det innebär mängder av trycksaker av vilka en mycket stor del knappast kan ha något som helst intresse för vederbörande institution. Detta är motivet till att utbildningsutskottet framhåller att hela denna fråga måste ses över i syfte att åstadkomma en begränsning av den tryckmängd som skickas till de fyra universitetsinstitutionerna. Utbildningsutskottet vill naturligtvis inte att Umeå skall vara sämre försörjt än de övriga universiteten. Problemen är stora och svåra. Det gäller inte bara Umeåuniversitetet utan också universitetsfilialerna. Därför finns det anledning att se över hela denna fråga, när vi en gång tar ställning till U 68:s förslag bl.a. om nya orter för postgymnasial utbildning. Jag ville tillägga en sak, herr talman, som jag anser utomordentligt viktig. För närvarande skall Umeå få sina böcker på det sättet att de böcker som tryckfrihetsgranskas efter granskningen skickas till Umeå universitetsbibliotek. Tyvärr kommer en stor del av dessa böcker, oftast de intressantaste, finaste och mest läsvärda, bort på vägen. Statskontoret har observerat detta och framhåller — en ganska märklig inställning, tycker jag — att det är så svårt att kontrollera detta och att metoden knappast kan fungera. Utskottet menar tvärtom att riksdagen och Kungl. Maj:t har bestämt att granskningsexemplaren skall gå till Umeåbiblioteket. Då skall de också dit. Detta ger utskottet nu Kungl. Maj:t till känna. Det är en stark reaktion från riksdagens sida mot ett tillvägagångssätt, som inte sanktionerats av statsmakterna. Herr talman! Med understrykande av den sista satsen i utskottets skrivning yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Utöver vad utskottets ordförande har nämnt vill jag citera några avsnitt ur en artikel i tidningen Svensk Bokhandel, som tar upp de problem som gäller granskningsexemplaren och deras hanterande i departementet. Där konstaterar Adam Helms, som är den svenska förlagsverksamhetens nestor, följande: ”För en stor del av granskningsexemplaren av underhållslitteratur — som inte kan tänkas såra Gud, konung eller fosterland — nedsätts bruksvärdet för Umeå universitetsbibliotek genom att justitiedepartementets anställda läser böckerna för eget nöje. Därigenom försenas översändandet till Umeå universitetsbibliotek, och exemplaren kommer fram med tydliga tecken på att ha varit lästa. Man föreställer sig också att kontrollen av exemplaren kan bli bristfällig när böckerna avlägsnas från departementslokalerna och tas hem av nitiska ”granskare”. Läslusten är uppenbarligen stor. Jag har t.o.m. upplevt att man från justitiedepartementet ringt och begärt ett extra granskningsexemplar av en populär bok som inte kan tänkas såra någon — det var Thor Heyerdahls Aku-Aku.” Det förefaller orimligt att de exemplar förläggarna är skyldiga att ställa till förfogande skall utnyttjas i en gratis läsecirkel för justitiedepartementets anställda och inte behandlas som anförtrott gods, vilket snarast skall expedieras till Umeå. Därtill kommer att justitiedepartementets kontroll över de större verken är helt bristfällig. Det finns klara exempel på att dyrbara bokverk försvinner under hanteringen i departementet, och det får återverkningar för Umeå universitetsbibliotek. Att förhållandena i dag är sådana bekräftas utan omsvep när man ringer till departementet och talar med den tjänsteman som har ansvaret för granskningsexemplaren. Nu måste det ske en ändring. Om en anställd inom polisen dricker ett glas av beslagtagen sprit betraktar de rättsvårdande myndigheterna som sitter i justitiedepartementet säkert detta som allvarligt. Men det är minst lika viktigt att man handskas varsamt med allt anförtrott gods och inte nedbringar värdet genom oberättigat utnyttjande eller åstadkommer förseningar i ålagd vidarebefordran — det gäller verkligen också i fråga om böcker.” Så långt artikeln i Svensk Bokhandel. Jag delar helt den uppfattning som utskottets ordförande gav uttryck för: Det är ganska allvarligt att ett sådant här förhållande har pågått ett antal år utan att man inom departementet kan komma till rätta med det. För de anställda i departementet vill jag gärna påpeka att det i Stockholm finns ett stadsbibliotek med ett stort antal filialer, där även de i departementet anställda har möjlighet att låna böcker gratis.

Herr talman! Lagen om det kommunala renhållningsmonopolet, som riksdagen antog 1970, har visat sig ge anledning till mycket varierande tolkningar och tillämpningar. Under den korta tid som lagen har varit i funktion har det för många medborgare uppstått betydande svårigheter att förstå lagens utformning. Särskilt i glesbygdsområden tycks tillämpningen i vissa fall ha tagit sig rent groteska uttryck.

Det här gäller glesbygd, som jag sade, och inte glasbygd, som det står i utskottsbetänkandet, även om det kanske ibland handlar om glas. Lagen har därför helt naturligt inte kunnat få önskvärd förankring hos medborgarna, och det här problemet tas upp i en lång rad motioner, som avstyrks av jordbruksutskottets socialdemokratiska majoritet i utskottets betänkande nr 30. I en trepartireservation med utskottets ordförande herr Hansson i Skegrie som första namn hemställs emellertid att riksdagen i anledning av motionerna skulle anhålla hos Kungl. Maj:t om översyn av lagen. En sådan översyn skulle leda till att man på basis av nu kända erfarenheter kunde korrigera felen och därmed eliminera risken för missförstånd och felaktig tillämpning. Jag är helt övertygad om att när lagen antogs skedde det i den andan att riksdagen förväntade sig ett generöst dispensförfarande och hoppades på en förnuftig handläggning. Vid interpellationsdebatter i riksdagen vid ett par senare tillfällen har från departementets sida antytts att det borde finnas utrymme för ett generöst dispensförfarande. Då det emellertid inte tycks vara möjligt att tillämpa lagen på ett sådant sätt, så anser vi reservanter att de krav som vi rest är mycket aktuella och befogade. Jag skulle vilja säga att vad det gäller är i första hand att man finge till stånd ett dispensförfarande som gör det möjligt för enskild medborgare att anföra besvär i sakfrågan. Som jag redan sagt, behövs dessutom en allmän översyn, genom vilken det skulle bli möjligt att eliminera de skrivningar som ger anledning till så varierande tolkningar. Med utgångspunkt i detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen av herr Hansson i Skegrie.

Herr talman! Sällan eller kanske aldrig förr har väl en lag lyckats skapa så stora bekymmer för kommunalmännen och så mycken irritation, misstämning och olika besvärsomgångar bland allmänheten ute i glesbygden som den kommunala renhållningslagen, vilken lag som bekant antogs i slutspurten av 1970 års riksdag. Utredningen Ett renare samhälle, som propositionen 1970:157 byggde sina förslag på, hade dock inte föreslagit att den nya kommunala renhållningslagen skulle gälla för all bebyggelse, således även för glesbygdens fastigheter. Om jag minns rätt, hade inte heller någon remissinstans föreslagit detta. Det var först i propositionen som denna tanke fanns med och då på några få rader. Det nya kommunala renhållningsmonopolet innebär, som alla känner till, att kommunen är skyldig att ta hand om allt hushållsavfall, och dit räknas bl.a. trädgårdsavfall och latrin. I normalhälsovårdsordningen 1971:761 har intagits bestämmelser, som förbjuder enskild att omhänderta avfall i den mån kommunen är skyldig att forsla bort avfallet antingen direkt enligt den kommunala renhållningslagens bestämmelser eller enligt föreskrift i den lokala hälsovårdsordningen. I enlighet med detta stadgas i 14 8 normalhälsovårdsordningen att orenlighet och avfall som det enligt den kommunala renhållningslagen eller hälsovårdsordningen åligger kommunen att forsla bort ej får användas till gödsling, grävas ned, komposteras, brännas eller på annat sätt slutligt behandlas av fastighetsägaren. Den tidigare normalhälsovårdsordningen gällde som regel bara i hälsovårdstätorter. Om nödvändigheten av att där lösa renhållningsproblemen, i stort på det sätt som sker i dag, råder det väl inga delade meningar, utan där är vi tydligen överens. Problemen är dock väsentligt annorlunda på landsbygden och ute i glesbygden. Kostnaderna blir betydande på grund av avstånden mellan fastigheterna och den sämre framkomligheten på vägarna, kostnader som jag förutsätter skall vara lika för alla fastigheter inom en kommun om hämtningsintervallerna är desamma. Vidare — och det är det väsentligaste — har de människor som bor i glesbygden, lantbrukare, villaägare, pensionärer, inte samma behov av att bli av med det s.k. hushållsavfallet, som där oftast användes och nyttiggöres på platsen. Oftast finns det något husdjur eller fåglar som tar hand om överblivna matrester. Papper — det blir inte i sådana mängder som vi riksdagsmän begåvas med — behövs för att tända i spisen eller vedpannan, latrin och avfall från slamavskiljarna behövs och användes fortfarande som ett mycket förnämligt gödselmedel. Det trädgårdsavfall som uppkommer när man klipper eller slår sin trädgård användes som djurföda, och för löv och diverse avfall är en väl lagd kompost det enda riktiga sättet för återvinning.

Jag har bl.a. i motionen 928 yrkat på ett system som används inom vårt område i Skaraborgs län, det s.k. Varasystemet. Man har satt upp containers ute på landsbygden, varigenom man ur miljövårdssynpunkt kanske löser problemen lika bra som med säcksystemet. Det råder i denna kommun inga delade meningar om sophämtningen. Dessutom gör kommuninvånarna på denna åtgärd en besparing på ca 1 miljon kronor årligen. Utskottets majoritet hänvisar till de dispenser som redan finns och till att lagen varit i kraft alltför kort tid för att man skall gå med på motionärernas krav om en översyn i syfte att få bort de tokigheter som i varje fall enligt min uppfattning finns i denna lag. Vid behandlingen av renhållningslagen skrev utskottet att de generella dispenserna endast var till för att ge kommunerna andrum för att anpassa sig till den nya lagen och att man förutsatte att sådan dispensgivning efter utgången av år 1972 skulle helt upphöra. Nu är vi snart i slutet av 1973, och ännu funderar många kommunalmän på hur man på ett ekonomiskt, praktiskt och vettigt sätt skall lösa landsbygdens avfallsproblem. Jag har tidigare ställt en interpellation till jordbruksministern om enklare, likartade och mera generösa möjligheter för glesbygdens fastighetsägare att erhålla dispens. Svaret blev, i varje fall i slutet av den debatten, relativt positivt från jordbruksministerns sida, men några nya anvisningar har åtminstone enligt vad jag vet ännu inte kommit ut till våra kommuner och till allmänhetens kännedom. Att landsbygdens folk uppfattar det kommunala renhållningsmonopolet som onödigt besvärligt och byråkratiskt kan väl till en del bero på att just dessa människor har förlorat service på många andra områden. Vi känner alla till hur utvecklingen har lett till att skolor och postkontor har stängts, affärer försvunnit, busslinjer lagts ned och att mjölktransportlinjer dragits in därför att de blivit olönsamma. Men samtidigt som denna utveckling pågår skapar man lagar som ålägger kommunerna skyldighet att hämta dessa människors sopor och hushållsavfall och förbjuder dem att själva förstöra detta. Det kan man bara inte förstå logiken i ute i glesbygderna. Det kan även ifrågasättas om de stora centrala soptippar som nu skapas ur bl.a. miljösynpunkt är den riktiga och den bästa planeringen. Problemet med den mycket splittrade avfallsåtervinningen på många områden i våra kommuner borde ur både råvaruoch miljösynpunkter snart få sin lösning. Ja, herr talman, detta var endast några synpunkter på detta stora problem — många gånger ett ganska besvärligt sådant. Jag skulle liksom Einar Larsson kunna ge ytterligare exempel på tillämpningen av bestämmelserna, men jag skall avstå från detta och endast instämma i hans synpunkter, som jag i stort sett delar. Reservanterna är inte ute efter att få lagen upphävd utan önskar endast få bort vissa alltför ingående och orimliga detaljregleringar på områden som jag tidigare berört. Vi vill ge kommunerna större möjligheter att själva inom vissa ramar lösa dispensärenden och även få klarare och generösare dispensmöjligheter för glesbygdsområdena. Vi tycker inte att nuvarande lagbestämmelser är ändamålsenligt utformade för glesbygdsområden. Vi begär därför en utvärdering och en översyn av den kommunala renhållningslagstiftningen. Jag är något förvånad över att socialdemokrater och vpk-ledamöter inte kan ansluta sig till denna begäran — jag tror att de har stött på samma problem som vi har gjort ute i bygderna. Herr talman! Jag ber till slut att få yrka bifall till reservationen av herr Hansson i Skegrie m.fl.

Herr talman! Efter de anföranden som hållits av herrar Larsson i Borrby och Leuchovius skulle jag kanske kunna begränsa mig till att helt enkelt yrka bifall till reservationen. Jag vill dock begagna tillfället att ytterligare tala något om den motion som herr Larsson i Borrby och jag har väckt. Vår motion kom inte till efter något slags teoretiskt övervägande om lagens lämplighet eller giltighet utan med anledning av att många av de berörda hade reagerat inför den. Renhållningslagen har i sin nuvarande utformning vissa nackdelar. Jag tycker att den är väl avpassad för tätorterna. Hanteringen bör där ske på det sätt som lagen nu föreskriver. Att den på ett naturligt sätt kan tillämpas vid tättbebyggda områden innebär dock inte att den passar lika väl för landets mera glesbebyggda delar. Lagen har inte en sådan flexibilitet som man skulle önska. Vi har inte därför i vår motion önskat att lagen skulle upphävas eller att det skulle göras några stora ändringar i den, utan vi vill i stället skapa sådana förhållanden att lagen kan tillämpas på den bebyggelsestruktur som finns. Lagen har nämligen som den nu tillämpas många nackdelar. Vi har i vår motion pekat på några förhållanden i dessa sammanhang. Vi har bl.a. försökt argumentera mot att lagen skulle vara avsedd att tillgodose hälsovårdssynpunkter som tidigare inte kunnat beaktas. Jag har kontaktat hälsovårdsmyndigheter om detta, och man har på det hållet menat att de förhållanden som tidigare rått ute i glesbygderna inte ur hälsovårdssynpunkt varit otillfredsställande.

Vi har också pekat på att kostnaderna för kommunerna i detta sammanhang blir ganska avsevärda. Ur den synpunkten är det att beklaga att utskottet har menat att man skulle vänta med att göra eventuella ruckningar i den här lagen tills man har prövat den en längre tid. Lagen föreskriver ju helt enkelt att fr.o.m. den 1 januari 1973 skall hela det här systemet vara utbyggt. Nu är det inte utbyggt — det har inte gått att göra det så snabbt — utan alltjämt finns det dispenser. Men har en kommun byggt ut hela sin renhållningsorganisation, köpt fordon och anställt personal, då är det naturligtvis ett ganska bekymmersamt problem om man sedan skall dra ner organisationen. Vår mening då vi skrev motionen var att man i detta läge, innan hela organisationen är utbyggd, med ledning av de erfarenheter man redan hade fått skulle kunna medge sådana dispenser att man inte behövde bygga ut organisationen till en sådan vidd som den måste ha då man nödvändigtvis skall ta hand om allt avfall i en kommun. Det är klart att renhållningen också innebär en kostnad för den enskilde fastighetsägaren. I de flesta fall är väl den kostnaden av sådan storleksordning att man inte behöver framhålla den som någon bestämmande faktor, men vi vet att det finns många som har relativt små inkomster. För våra pensionärer och andra låginkomsttagare som har det bekymmersamt kan också en kostnad som kanske belöper sig till 100, 200 eller 300 kronor om året vara en faktor att räkna med. Och det är många som inte förstår varför de skall behöva betala. Den enskilde fastighetsägarens möjligheter att reagera då det gäller denna lag är mycket små. Om man vill ha dispens är det kommunen som skall begära den. Den enskilde har ingen möjlighet att själv begära dispens. Och om kommunen vägrar dispens har den enskilde ingen möjlighet att klaga i sak. Han kan anföra kommunalbesvär, men vi vet att sådana är begränsade till om det har befunnits att själva handläggningen har varit felaktig, att det har skett en direkt orättvisa eller någonting sådant. I sak kan man däremot inte anföra besvär, och detta har vi anmärkt på. Vi anser att den enskilde måste ha möjlighet att reagera och anföra besvär över ett beslut som för honom är olämpligt. För många människor, framför allt de äldre, är det också förenat med svårigheter att klara de yttre villkor som gäller vid en sådan här sophämtning. Det står nämligen i bestämmelserna att de skall ha en lämplig plats för sitt sopkärl i anslutning till vägen. Av rent estetiska skäl har man kanske velat gömma undan soptunnan bakom huset, men nu skall den tydligen stå framme som ett sigill på fastigheten, så att den är lätt åtkomlig. Dessutom gäller att om fastigheten inte ligger vid vägen är man skyldig att exempelvis hålla en passage snöfri på vintrarna, så att soporna kan hämtas. Man skall över huvud taget bereda möjlighet för renhållningsorganisationen att komma fram. Det här är väl för vanliga, friska människor inte något bekymmer, men för dem som är gamla och orkeslösa och kanske sjuka innebär det en svårighet. Jag har träffat sådana som säger: ”Jag orkar inte skotta snö. Jag kan inte klara av det här.” I pressen har det berättats om en kvinna som hade reagerat på det här; det är väl bekant för alla. Hon bodde en bit från landsvägen, och det fanns ingen väg upp till henne som man kunde köra bil på. Då bestämde renhållningsorganisationen att hennes sopkärl skulle stå ute vid landsvägen. Hon hade själv ingen möjlighet, sade hon, att transportera dit sitt avfall. Hon orkade inte bära det, och hon kunde inte skotta snö heller. Men sopkärlet fylldes ändå med avfall — av trafikanterna. Det enda som den här gamla kvinnan fick reda på var att hon måste betala räkningen. Det är många sådana här frågor som har gått genom pressen. Jag förmodar att det är så i hela landet — det har i varje fall varit så i det län som jag är ifrån. Kommunen har haft bekymmer med detta. Jag tycker som sagt inte att det finns tillräcklig grundval i folkviljan för tillämpning av denna lag i dess helhet. Vi har i vår motion inte önskat upphäva den här lagen på något sätt; vi ville att den skulle göras tillämpbar och flexibel så att den inte väcker en negativ opinion utan att den kan tillämpas med det mål som den hade, nämligen att förbättra vår renhållning, vår hälsovård, vår miljövård osv.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

Herr talman! I de förevarande motionerna, som ligger till grund för reservationen, upptas vissa spörsmål, som vi redan har hört, rörande utformningen och tillämpningen av lagstiftningen beträffande den kommunala renhållningen. Reservanterna framför vissa synpunkter på utformningen av en del detaljer i den här lagstiftningen. Bl. a. vill de ha generös dispensgivning och enhetlig praxis beträffande undantag från det kommunala renhållningsmonopolet. De kräver att enskilda erhåller besvärsrätt och att lagen blir bättre anpassad till förhållandena i glesbygderna. De vill ha ändring i renhållningsoch hälsovårdslagstiftningen så att tomtägare icke skall åläggas att till utomstående renhållningsorgan överlämna sådant trädgårdsavfall som föreskrivits i lagen. Vi har, herr talman, från utskottsmajoritetens sida skrivit ganska positivt och redogjort för hur frågan ligger till, så vi hade egentligen hoppats att det inte skulle bli någon reservation i det här ärendet. I princip är vi väl i stort sett eniga — att det finns vissa saker som kanske inte är som de skulle vara. Enligt utskottsmajoritetens mening — och det hoppas jag också är reservanternas mening — fyller den nya renhållningslagen en viktig funktion när det gäller att komma till rätta med miljöförstöring och sanitära olägenheter. Jag vill gärna hänvisa till ett interpellationssvar som jordbruksministern lämnade förra hösten, där han sade att möjligheterna att på ett praktiskt sätt lösa de problem som kan uppkomma vid lagtillämpningen får anses som goda. Den uppfattningen delar utskottsmajoriteten, och vi säger ju ytterligare att vi förutsätter ”att de myndigheter och kommunala organ som har att ta befattning med hithörande ärenden tar vederbörlig hänsyn till kommuners och enskildas intressen och gör sådana avvägningar som kan vara betingade exempelvis av särskilda förhållanden i glesbygdsområden”. Det uttalandet understryker vi med skärpa. Utskottsmajoriteten vill vidare anföra att dispens från renhållningsmonopolet kan beviljas av länsstyrelsen när särskilda skäl föreligger. I vad gäller landet som helhet har ju naturvårdsverket att övervaka utvecklingen så att det blir en enhetlig praxis. Till ledning för detta arbete har ju kommunerna och länsstyrelserna av naturvårdsverket, i samråd med socialstyrelsen och Kommunförbundet, erhållit anvisningar. Dessa anvisningar ges fortlöpande, och nya kompletterande anvisningar är på gång, om de inte redan har kommit. Vad gäller det kommunala renhållningsmonopolet, som särskilt påtalas i reservationen, kan ju — som redan har antytts — en uppmjukning av detta ske i och med att kommunen antager normalhälsovårdsordning. Enligt 27 § normalhälsovårdsordningen kan hälsovårdsnämnd ge fastighetsägare dispens från förbud vad beträffar enskild hantering av hushållsavfall. Sådan dispens får ges om det är motiverat av lokala förhållanden eller andra omständigheter, ifall det kan ske utan väsentlig olägenhet från sanitär synpunkt. Frågan om den enskildes taleoch besvärsrätt diskuterades ju redan vid riksdagsbehandlingen, när lagen antogs, utan att detta ledde till något särskilt uttalande från riksdagens sida. Båda kamrarna avvisade också vid riksdagsbehandlingen 1970 ett motionsyrkande härvidlag. Det är klart att det i vissa fall av olika skäl kan vara nödvändigt med förbud mot slutlig behandling av trädgårdsavfall på en fastighet. Men som jag redan antytt kan hälsovårdsnämnd, i den mån normalhälsovårdsordning antagits, generellt ge dispens från förbudet, dvs. utan ansökan från fastighetsägaren. Skulle generell dispens inte gälla kan fastighetsägaren söka särskild sådan hos hälsovårdsnämnden. Herr talman! Reservanterna anser att en översyn av de i motionerna berörda förhållandena rörande den kommunala renhållningslagen bör komma till stånd, och det är ju riktigt.

Vi har i princip från utskottsmajoritetens sida inte mycket att invända mot att det görs undantag i glesbygder osv. Men den möjligheten kan ju tillgripas redan med nuvarande lag, om vederbörande ute i kommunerna själva tillämpar lagen på ett smidigt sätt och tar vederbörlig hänsyn till bl.a. den enskildes intressen och gör de avvägningar som kan vara betingade av de särskilda förhållandena. Då tycker vi inom utskottsmajoriteten att man skulle kunna avvakta litet längre tid för att se hur det hela utvecklar sig. Jag kommer själv från en kommun som har en mindre tätort inom sitt eget område men ganska stor landsbygd i övrigt — glesbygd kan vi säga — och vi har inte haft några som helst problem i detta avseende, därför att vi har tillämpat lagen på ett förnuftigt sätt. Jag vet inte om ni som nu uppträder som reservanter här själva är kommunalmän och i era egna kommuner bara stirrar er blinda på lagen som sådan och inte utnyttjar de dispensmöjligheter som finns. Vi anser som sagt att vi vill avvakta litet längre tid, innan det begärs ändring av den här lagen. Den har ju knappast varit i kraft två år ännu, och det är väl litet för kort tid att bygga ett förslag om ändring på.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

Herr talman! Herr Mossberger frågade om de uppfattningar som har kommit till uttryck i motionerna emanerar från motionärernas erfarenheter som kommunalmän. På det vill jag svara, att jag inte tror att motionärernas bedömningar enbart grundar sig på deras egna personliga upplevelser i hemkommunerna. Tyvärr, herr Mossberger, har vi fått så starka reaktioner och hört så många bekymmer uttalas från så stor del av befolkningen att det inte går att nedvärdera hela detta problem till att bara vara en fråga om vissa kommuners sätt att tillämpa lagen.

Och det är just mot den bakgrunden som det finns anledning beklaga att lagen inte har fått den förankring hos medborgarna som den är värd, om man ser till dess anda och mening. Det måste tydligen finnas en del felaktigheter, luckor eller formuleringar som gör det möjligt att tolka lagen på varierande sätt och som kan ge upphov till missförstånd. Och just därför att vi är positivt inställda till denna lag, som reglerar vår omgivning och vår miljö, är vi angelägna om att lagen inte skall vara behäftad med sådana felaktigheter som den tydligen är nu. Det är det som är anledningen till kravet på en översyn.

Herr talman! Herr Mossberger var mycket hovsam i sitt inlägg. Han har kanske i sin hemkommun fått ungefär samma tankeställare som många andra har fått i sina kommuner. Inledningsvis erkände också herr Mossberger att det finns vissa saker i lagen som inte är som de skall vara — och det är just vad vi har påpekat. Men varför inte då stödja reservanterna, när vi har framhållit detta? Det är verkligen en fråga som man kan ställa i detta sammanhang. Sedan var det en glädjande nyhet att nya anvisningar är på väg. Jag hoppas att de kommer ganska snart, innan det blir för sent. Vad sedan de mycket omtalade dispensmöjligheterna beträffar är det som alla vet inte särskilt lätt att få dispens, även om möjligheterna finns. Ärenden av detta slag skall gå genom kommunen, och om det kan lyckas är det som sagt ingen lätt sak att få dispens. De många besvärsärenden som redan har avgjorts visar att det inte är så lätt för den enskilde att få sina synpunkter tillgodosedda. Det finns exempel på att en villaägare har begärt något så blygsamt som att två timmar under ett år få elda upp torra kvistar och ris i sin villaträdgård men att högsta instans har avslagit denna begäran. Det är alltså inte så lätt att rucka på gällande lag i det fallet.

Herr talman! Herr Mossberger antydde att man kan tillämpa lagen på olika sätt, och det är ett av skälen till att det behövs en översyn. I ett fall som jag har mig bekant har man gjort allt för att få dispens, men det gick ändå inte. Reglerna tillämpas på en del håll mycket hårt och inskränkt och på andra håll kanske litet mera generöst. Jag tror att det är nödvändigt att få till stånd rättvisa på denna punkt. En större generositet tror jag skulle göra lagen betydligt mera effektiv än den är nu. Om en lag efterföljs under motvilja och man har en känsla av att bestämmelserna inte har något berättigande, fyller den inte samma funktion som om alla anser att lagen är fullt berättigad och riktig. Jag tycker att vad herr Mossberger sade ger belägg för att det behövs en översyn.
Herr talman! Så småningom kommer det väl att göras en översyn av de här bestämmelserna — det vill jag inte förneka — men jag tror att man först skall utnyttja alla de möjligheter som finns till dispens osv. för att få ett ordentligt underlag för en ändring av lagen.

Herr Leuchovius nämnde en fastighetsägare som inte fick elda sitt avfall i trädgården två timmar om året. Det måste vara exceptionella skäl i så fall som gjort att han fått nej. Han kanske rent av bor mitt inne i en stad, nästan vid torget eller liknande. Jag tror i alla fall inte att det kan hända någon som bor ute på landsbygden. Jag begärde ordet när herr Henmark talade om att låginkomsttagarna och pensionärerna skulle drabbas av stora kostnader om de skall betala för hämtningen. Beträffande pensionärerna är det på det sättet att om de får betala hämtningsavgiften så skall den räknas in när de i underlaget för bostadstillägget anger de kostnader de har för sin bostad. På så sätt får då kommunen betala den. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande.

Herr talman! I princip kan jag ansluta mig till de synpunkter som har framförts av herrar Larsson i Borrby, Leuchovius och Henmark, men jag vill ändå som motionär säga några ord. Det är nödvändigt att samhället kommer till rätta med nedskräpningen. Det är en sak som vi väl ändå alla är överens om. Det var också ledstjärnan för oss som satt i kommittén för ett renare samhälle. Men om detta skall lyckas måste vi också skapa sådana bestämmelser att människor över lag får förståelse för dessa frågor. De här problemen är av en sådan art att det är nödvändigt att den enskilda individen gör allt som går för att komma till rätta med dem. Har man då för stela bestämmelser och sådana bestämmelser som inte tillräckligt tar hänsyn till de lokala förhållandena, då får man inte människorna med sig och det är naturligt. Då når man ej heller det mål man syftar till. Det är bra att tätorterna nu har regelbunden sophämtning, men det praktiska förfaringssättet vid sophanteringen har ställt till mycken förtret speciellt ute i glesbygderna. Proceduren i fråga om dispens är krånglig för individen och alltför få har sökt — och framför allt fått — dispens i sådana här fall. Många kommuner har haft en alldeles onödigt hög hämtningsfrekvens när det gäller avfall som det inte är nödvändigt att hämta så ofta. Man har kört långa sträckor varje vecka utan att hämta nästan någonting. Detta har kostat pengar alldeles i onödan. Större hänsyn måste tas till de lokala förhållandena, och kommunerna borde själva få bestämma i sådana här frågor, vilket herr Gustafsson i Säffle, herr Norrby i Gunnarskog och jag har yrkat i motionen 786. I motion 1416 har herr Nilsson i Tvärålund och jag tagit upp det förhållandet att lagstiftningen öppnar en möjlighet att förbjuda bränning av trädgårdsavfall. Enligt avgöranden i regeringsrätten förstås med bränning allt slags förbränning, såväl uppgörande av bål utomhus som eldning i vanlig sluten eldstad inomhus. Ris, kvistar och löv får således inte brännas om kommunen utnyttjar den möjlighet som lagstiftningen ger, och den har utnyttjats bl.a. av Göteborg. Det måste ändå vara att gå för långt. Bränning kan utan olägenhet ske i en eldstad. När det gäller löv kan kompostering vara en lämplig utväg. Om vi får en översyn av bestämmelserna måste man se till att kommunerna framför allt ser praktiskt på de här problemen och därmed skapar förståelse för dem hos människorna. Vi har anfört i reservationen att det är nödvändigt att vi får en utvärdering och en översyn. De här frågorna måste handläggas på ett praktiskt sätt, och det är nödvändigt att bestämmelserna snarast blir föremål för prövning. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Herr Måbrink har frågat mig om regeringen avser att omedelbart erkänna republiken Guinea-Bissau. Som svar vill jag först erinra om att Portugal i bl.a. denna del av Afrika upprätthåller ett kolonialt styre som Förenta nationerna praktiskt taget enhälligt fördömt. Sveriges folk och regering följer med största sympati PAIGC:s kamp för att befria landet från det koloniala förtrycket. I enlighet med FN-resolutionerna stöder den svenska regeringen befrielsesträvandena och ger humanitärt bistånd till PAIGC, som nu utropat den självständiga republiken Guinea-Bissau. Detta bistånd kommer att väsentligt ökas. Vi kommer att erkänna den nya staten så snart vi förvissat oss om att förhållandena i Guinea-Bissau är sådana att vi med tillämpning av våra kända principer kan ta detta steg. Frågan utreds för närvarande i utrikesdepartementet. Vi har därvid nära kontakt med övriga nordiska länder.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Den fascistiska regimen i Portugal bedriver ett utrotningskrig mot de kolonier den vägrar släppa ifrån sig i Afrika, nämligen Angola, Mogambique och Guinea-Bissau. Vi har nu även genom borgerliga massmedia — sent omsider — kunnat få ta del av vilka ohyggliga massakrer som civilbefolkningen utsätts för. De ligger helt i nivå med USA-imperialismens förbrytelser mot det vietnamesiska folket. ”Brottet” som dessa afrikaner straffas så ohyggligt för är enbart att de kräver att själva få bestämma över sitt land. Ett av dessa länder, Guinea-Bissau, bildade en självständig stat den 24 september detta år och därmed hade Afrikas 43:e självständiga stat fötts. Bildandet av denna stat har föregåtts av tio års väpnad kamp mot de portugisiska inkräktarna och resulterat i att två tredjedelar av landet befriats. I det befriade området finns en politisk och social administration, med andra ord en samhällsorganisation som fungerar till folkets bästa. En nationalförsamling har valts. Det är naturligtvis politiskt mycket viktigt för den nya republiken att snabbt få internationellt erkännande som suverän och självständig stat — inte minst av den anledningen att Guinea-Bissau siktar på medlemskap i FN. Guinea-Bissau har hittills erkänts av ett 60-tal länder. Det finns vad jag kan förstå inga som helst skäl till att Sverige skall dröja med att erkänna Guinea-Bissau. Det territoriella kravet för erkännande av nya stater kan inte vara en godtagbar motivering. I FN har vi anslutit oss till principen om nationell självbestämmanderätt för kolonier och icke-självstyrande områden, inklusive dem som Portugal gör anspråk på. Den 14 november 1972 röstade Sverige dessutom tillsammans med en stor majoritet av övriga medlemsstater i FN:s generalförsamling för en resolution där PAIGC omtalas som ”den enda och den autentiska representanten” för Guinea-Bissau. Det är bra att frågan nu är föremål för behandling i utrikesdepartementet, och jag hoppas att det inte dröjer alltför många dagar innan Sverige erkänner Guinea-Bissau.

Herr talman! Herr Olsson i Stockholm har frågat mig om jag anser att organ tillsatta att företräda de värnpliktigas synpunkter på tjänstgöringsoch jämförbara förhållanden bör ges möjlighet att utan begränsningar även bedriva uppsökande verksamhet. Mitt svar är ja. De bör ges samma möjligheter som personalorganisationerna inom försvaret. Alltsedan staten övertog ansvaret för värnpliktsriksdagarna har de värnpliktiga fått helt andra möjligheter på detta område än tidigare. Värnpliktsriksdagarna som är årligen förekommande väljer bland delegaterna en arbetsgrupp på nio personer av vilka en får fullgöra återstående grundutbildning vid arbetsgruppens kansli med uppgift att följa upp de beslut som fattats av tidigare värnpliktsriksdagar och i övrigt verka för de värnpliktigas allmänna intressen. När denne ledamot sedan rycker ut anställs han vid försvarsstabens personalvårdsbyrå fram till nästa värnpliktsriksdag för att gruppen skall kunna fortsätta sin verksamhet. Utöver detta arrangeras varje år militärområdesvis konferenser till vilka förbandsnämnderna utser värnpliktiga delegater. I dessa konferenser deltar även den nämnda arbetsgruppen. I tidningen Värnpliktsnytt har arbetsgruppen möjligheter att meddela sig med de värnpliktiga. Arbetsgruppen har dessutom möjlighet att genom besök vid förbanden få direktkontakt med de värnpliktiga.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min enkla fråga. Svaret är ju positivt men trots det har värnpliktsgruppen blivit stoppad. Det konkreta fallet gäller en affisch som arbetsgruppen för 1973 års värnpliktsriksdag velat sätta upp på regementena. Denna affisch har rubriken ”Om du känner att någonting är fel... tala då med oss! ”. Man syftar då på värnpliktsgruppen. Det är ett led i en uppsökande verksamhet som måste anses helt nödvändig. Försvarsministern säger också att gruppen skall ha samma möjligheter att arbeta som andra organ inom försvarsmakten, men så har det inte fungerat. Dessutom har försvarsministern själv varit inblandad i detta ärende och haft en överläggning med värnpliktsgruppen om huruvida den skulle få fortsätta att sprida affischen. Det började med att affischerna inte fick distribueras via försvaret. Sedan förbjöds medlemmarna i gruppen att själva åka ut till regementena och sätta upp affischerna. De undrade varför och hade ett sammanträffande den 26 september med direktör Holm och försvarsministern. Trots det kvarstår förbudet — man får alltså inte distribuera affischen. Jag tycker det är ett allvarligt ingrepp, när man nu hade hittat en demokratisk form för de värnpliktiga att komma till tals. Den är ingalunda tillfredsställande men hade tillskapats som en början, och jag tycker att man spårar något av militärt förakt för demokratin, när myndigheterna utan vidare rycker in och förhindrar arbetsgruppen att arbeta på det sätt som den anser vara lämpligt. Jag anser alltså att trots försvarsministerns positiva svar är verkligheten tyvärr inte så bra.
Herr talman! Beträffande denna affisch, som försvarsstaben inte tillät distribueras, hade jag ett sammanträde med arbetsgruppen och resonerade med den. Innan dess hade jag talat med överbefälhavaren personligen och frågat honom varför man inte kunde få distribuera affischen. Han sade att han var beredd att göra upp med arbetsgruppen, men han ville ha en ändring i texten — inte i rubriken, som är mest känd, utan i texten. Vad man framför allt från försvarsstaben vände sig mot var att värnpliktsriksdagen på denna affisch riktade sig till dem som känner sig ”orättvist behandlade”, som det står i texten, och uppmanade dem att ta kontakt med denna värnpliktsgrupp i Stockholm. Vi har under de senaste åren inom försvaret skapat en rad lokala organ där de värnpliktiga är företrädda. Vi har förbandsnämnder. Vi har kompaniassistenter. Vi har vid vissa förband under försöksverksamhet också kompaninämnder. Vi har en särskild personalvårdsassistent på de flesta förbanden. Om någon känner sig orättvist behandlad bör han vända sig till dessa organ eller till den riksdagens ombudsman som har att pröva frågor om orättvis behandling av värnpliktiga. Försvarsstaben ansåg att man inte borde tillskapa ett nytt organ, men överbefälhavaren vill tillåta affischen om man kan komma överens om ändring på denna punkt i texten.
Herr talman! Men nu är det självklart så att den här värnpliktsgruppen inte har tänkt sig att den skall kunna arbeta med enskilda mål. Påståendet härom är bara gripet ur luften. Försvarsministern har ju själv talat med värnpliktsgruppen och vet att den inte har sådana intentioner. Den vet att det är omöjligt. Det finns helt andra institutioner inom försvaret som sköter sådana ärenden. Bildandet av den här gruppen var ju ett sätt att få kontakt med de värnpliktiga, att få kanaler till de värnpliktiga; gruppen skulle kunna bli ett fungerande organ mellan värnpliktsriksdagarna, ett led i det arbetet. Därför är det ändå oroande, som jag sade i mitt första inlägg, att när man nu har kommit en liten bit på väg mot demokrati inom försvaret så visar det sig att de som har ansvaret — försvarsdepartementet m.fl. instanser — och de som handlägger personaladministrationen är så oerhört känsliga för självständighet från en demokratisk grupps sida. Då är det viktigt att en gång för alla fastslå kompetensen för denna grupp att gälla nu och fortsättningsvis tills försöksverksamheten har utvecklats, så att man inte ständigt får inhopp i fråga om vad gruppen sysslar med. Militärt tänkande personer har väldigt lätt för att sätta sig över demokratiskt valda organ och dessas beslut. Alla ungdomsförbund stöder värnpliktsgruppen i denna fråga, de förbund som representerar riksdagspartierna plus några andra.

Herr talman! Tyvärr har vi inte klarat ut vilken kompetens denna grupp har ännu — den är ju så ny — men det är klart att vi måste göra det. Detta har jag också haft samtal med arbetsgruppen om. Men är det så som herr Olsson säger, vilket jag tror att det är, nämligen att denna arbetsgrupp inte hade avsett att bli någon ny instans som skulle ta emot anmälningar mot befäl m.fl. för att behandla "dem, kan man väl undanröja det som skapar detta missförstånd genom att göra en ändring i texten. Det är ju inte affischen som sådan det är fråga om, utan detta textinnehåll, som tydligen inte helt stämmer med intentionerna från arbetsgruppens sida. Jag tycker att man borde ha tagit chansen att kompromissa med överbefälhavaren, som var beredd till detta.
Herr talman! Det är ändå allvarligt om överbefälhavaren skall bestämma hur affischerna skall vara utformade och vilka arbetsuppgifter arbetsgruppen skall ha och vilket material den skall gå ut med. Det är minst sagt oroande. Så fungerar inte demokratin på andra ställen. Nu tror jag inte det kan bli någon verklig demokrati inom försvaret heller, med den inställning man i dag har. Det är så typiskt att överbefälhavaren skall avgöra vad som skall stå på en affisch, om den än är aldrig så oskyldig.

Herr talman! Herr Svanberg har frågat mig när den pågående utredningen om ett nytt stålverk i Luleå beräknas ha nått därhän att förslag därom kan föreläggas riksdagen. De nu pågående utredningarna omfattar olika problemområden, främst av företagsekonomisk men också av näringspolitisk karaktär. Tyngdpunkten läggs på marknadsanalyser för att utröna avsättningsmöjligheterna för den starkt ökade ämnesproduktion som det nya stålverket beräknas medföra. Utredningarna, som hittills har kunnat bekräfta den första preliminära analysens slutsats om det riktiga i att uppföra ett nytt stålverk, beräknas vara färdiga vid sådan tidpunkt att eventuellt förslag i ärendet skall kunna föreläggas vårriksdagen 1974.

Herr talman! Jag vill ge uttryck för min tillfredsställelse och min glädje över det positiva svar som industriministern har lämnat på min enkla fråga. Norrbotten brukar ju i regel framställas som Sveriges både rikaste och fattigaste län. Länet har mycket stora tillgångar på malm, skog och vattenkraft men har samtidigt landets högsta arbetslöshet. Den tanke som ligger bakom de nu aktuella planerna har varit att man skall utnyttja råvarorna till längre gående förädling med mycket stark förankring i länet. Det måste vara vettigt att man i ett län som Norrbotten förädlar sina råvarutillgångar i högre grad än nu och på det sättet kan ge sin befolkning sysselsättningstillfällen och försörjning. Därför har tanken på ett nytt stålverk i Luleå mötts med mycken entusiasm från länets befolkning när den tidigare framförts från NJA och från statsrådet. Men tyvärr har under de senaste månaderna både tidningar och enskilda människor i länet hävdat att det kommer att krävas år av utredningar och dröja mycket länge innan planerna kan bli verklighet — man får se om det över huvud taget blir något stålverk. Jag är därför glad att kunna konstatera att industriministern säger att arbetet skall bedrivas med sådan intensitet att det skall vara möjligt att framlägga förslag redan till vårriksdagen 1974. Med den kännedom jag har om resultatet av de hittillsvarande utredningarna tror jag att det inte bara innebär att man skall kunna lägga fram förslag, utan att man också kommer att göra det. Jag ber än en gång att få tacka industriministern för det positiva svaret på min enkla fråga och ber honom vara övertygad om att hela Norrbottens befolkning instämmer i detta tack.
Herr talman! Herr Blomkvist har frågat mig hur jag ser på planerna att omlokalisera landets cementindustri och vilka möjligheter som föreligger att understödja kommunens strävanden att trygga arbetsoch utkomstmöjligheterna för befolkningen i Hällekis. Jag antar att frågan är föranledd av Cementas köp av aktiemajoriteten i Gullhögen och de därav föranledda ryktena om en avveckling av cementrörelsen i Hällekis. Enligt vad jag har mig bekant pågår det inom Cementa en brett upplagd utredning om cementindustrins framtida struktur, vari bl.a. ingår frågan om produktionssamordning mellan Gullhögen och Hällekis. Skulle det, när utredningsresultatet föreligger, bli aktuellt med en avveckling av cementproduktionen i Hällekis, utgår jag från att en eventuell avveckling görs i en sådan takt att kommunens och de anställdas intressen tillvaratas på ett skäligt sätt och att Cementa så långt möjligt bereder de anställda annan sysselsättning inom företaget och dessutom aktivt verkar för att bidra med annan sysselsättning på orten. Jag utgår ävenledes från att, om nedläggning skulle komma i fråga, också samhällets regionaloch arbetsmarknadspolitiska organ underrättas om denna i god tid för att erforderliga åtgärder skall kunna vidtas.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min enkla fråga. Jag vill framhålla att vi i mitt hemlän ser med stor oro på uppgifterna om nedläggning av cementfabriken i Hällekis. Man bör komma ihåg att samhället helt är uppbyggt kring detta företag. Invånarna i bygden är för sitt uppehälle helt beroende av de arbetsuppgifter som företaget kan erbjuda. Detta innebär att en eventuell kommande nedläggning av cementfabriken skulle vara ett verkligt hot mot samhällets fortbestånd och skulle få katastrofala följder för Hällekis och för Götene kommun i dess helhet. När det gäller frågan om koncentrationen inom cementindustrin vill jag liksom industriministern nöja mig med att konstatera att det nu pågår en utredning. I det här sammanhanget vill jag gärna peka på att det talas om tre olika alternativ för Hällekisfabrikens del, varav ett är nedläggning. Det framgår av uppgifter i pressen att representanter för företaget i första hand framhåller nedläggningsalternativet. Vid samtal med personalen visar det sig ganska klart att man anser att det skulle vara nära nog ansvarslöst att lägga ner cementtillverkningen i Hällekis. Personalens representanter hävdar med bestämdhet att med normala investeringar för underhåll i industrin skulle fabriken vara lönsam under många år framåt i tiden. Det är en uppfattning som delas helt av kommunens företrädare. Utan arbetsplatser på orten skulle naturligtvis detta samhälle vara dödsdömt. Det skulle i fortsättningen inte kunna erbjuda något arbete åt den aktiva befolkningen. Jag är självfallet mycket glad över att industriministern på ett alldeles särskilt sätt har understrukit att de anställdas och kommunens intressen måste tillvaratas så långt som möjligt. Jag delar också hans uppfattning att företaget har ett stort ansvar när det gäller att trygga sysselsättningen åt befolkningen i Hällekis. För var och en som känner de lokala förhållandena framstår det som självklart att bolaget måste ta sitt ansvar för att Hällekis som samhälle skall få möjlighet att leva vidare. Jag litar på att industriministern kommer att följa utvecklingen och vidta de åtgärder som anses nödvändiga för att bevara ett levande samhälle i Hällekis.

Herr talman! Herr Larfors har frågat mig om jag är villig att överväga en höjning av övre gränsen för de direktlån som företagarföreningarna äger att bevilja hantverksföretag samt mindre och medelstora företag. Företagareföreningarnas förbund har nyligen hemställt att den övre gränsen för direktlån skall höjas från 200 000 till 300 000 kronor. Frågan övervägs för närvarande i inrikesdepartementet, och regeringens ställningstagande kommer att redovisas i 1974 års statsverksproposition.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

Vårriksdagen beslöt också att företagarföreningarna under det nyinrättade industriverket skulle svara för den regionala samordningen och för direktinformationen till företagen om utbudet av företagsservice. Som statsrådet påpekat i propositionen 165 kan man antaga att dessa kontakter ställer ökade krav på företagarföreningarna i fråga om nya krediter, och därför är det både välbehövligt och välbetänkt att det i propositionen föreslås ett tilläggsanslag på 20 miljoner kronor till hantverksoch industrilånefonden för budgetåret 1973/74. Med min fråga till statsrådet Holmqvist har jag önskat rikta uppmärksamheten på att den övre gränsen för lånesummans storlek borde höjas. Nu kan en sökande få låna högst 200 000 kronor. Endast om särskilda förhållanden föreligger må högre belopp beviljas, men då måste företagarföreningen först inhämta industriverkets medgivande. Det tar tid, och av erfarenhet vet jag att ett beslut om lån ibland är mycket brådskande för Sedan den övre gränsen sattes till 200 000 kronor har naturligtvis maskiner och anläggningar ökat i pris liksom allt annat. Materiel av olika slag har också blivit dyrare, och det kräver ökat rörelsekapital. Enbart detta kunde vara tillräckliga skäl för höjning av den övre lånegränsen. Det mest väsentliga skälet för att höja lånegränsen är dock enligt min uppfattning ett annat. Även de mindre och medelstora företagen måste rationalisera och förbättra sin produktionsförmåga. Gör de inte det, klarar de inte konkurrensen. Därför måste också denna företagargrupp skaffa sig en effektivare och mer avancerad maskinpark, bättre lokaler OSV. Som jag redan har sagt betraktar jag inrikesministerns svar på min fråga som positivt, och jag hoppas att de problem som jag här har påpekat kommer att bli lösta när frågan har penetrerats i departementet. Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Herr Lindahl har frågat mig om jag är i tillfälle att redogöra för vilka åtgärder som kommer att vidtas för att i kommande val förhindra ett upprepande av dels de felaktigheter som misstänks ha begåtts i valförrättningen i årets val, dels den långa tidsutdräkten i röstsammanräkningen. Det är ännu för tidigt att ta ställning till frågan om erfarenheterna från höstens val bör föranleda förslag om ändringar i vallagstiftningen eller andra åtgärder från justitiedepartementets sida. Inom riksskatteverket, som är central valmyndighet, pågår för närvarande en genomgång av valproceduren i dess helhet. Genomgången är ännu inte avslutad. Resultatet av denna får avvaktas innan ställning tas i frågan om några lagstiftningsåtgärder behöver vidtas. Hittills tillgängliga informationer ger emellertid inte vid handen att det vid årets val skulle ha förekommit felaktigheter i större utsträckning än vid tidigare valtillfällen. Vid årets val räknades som bekant huvuddelen av poströsterna tillsammans med vallokalrösterna på valnatten, medan återstoden, i huvudsak poströster som avgetts på själva valdagen, räknades hos respektive valnämnder under onsdagen efter valdagen. Av det totala antalet poströster — ca 740 000 — räknades ca 690 000 i vallokalerna och ca 50 000 hos valnämnderna. Det förhållandet att poströsterna räknades preliminärt i vallokalerna och hos valnämnderna innebar givetvis att den definitiva sammanräkningen hos länsstyrelserna underlättades i hög grad. Redan nu anser jag mig på grundval av de informationer jag fått kunna dra slutsatsen att röstsammanräkningen i riksdagsvalet gått i stort sett enligt planerna. Den preliminära sammanräkningen i vallokalerna under valnatten kunde, trots att den omfattade ca 93 procent av poströsterna, genomföras utan att några mer betydande förseningar uppstod i förhållande till tidsåtgången vid tidigare val. Under onsdagen efter valdagen räknades återstående 7 procent av poströsterna hos valnämnderna, som kontinuerligt rapporterade till riksskatteverket. Ett samlat preliminärt valresultat, innefattande alla poströster, och en preliminär mandatfördelning förelåg redan på onsdagskvällen. Den slutliga sammanräkningen skedde därefter under torsdagen och fredagen. Riksskatteverket kunde vid 16-tiden på fredagen efter valdagen meddela den definitiva mandatfördelningen. Den ordning som tillämpades i årets val innebar alltså för riksdagsvalets del dels att det var möjligt att under valnatten genomföra en preliminär sammanräkning som omfattade mer än 99 procent av det totala antalet avgivna röster, dels att ett preliminärt valresultat omfattande alla avgivna röster var tillgängligt tre dagar efter valdagen, dels att det slutgiltiga valresultatet med definitiv mandatfördelning förelåg redan fem dagar efter valdagen. Jag vill erinra om att vid 1970 års val den definitiva mandatfördelningen förelåg först nio dagar efter valet och att något preliminärt resultat omfattande poströster aldrig kunnat räknas fram vid tidigare val. Också i fråga om landstingsvalen och valen till kommunfullmäktige innebar den ordning för sammanräkningen som tillämpades i årets val att tidsvinster kunde göras om man jämför med tidigare val. Vad jag hittills har sagt avser röstsammanräkningen. En helt annan sak är rapporteringen av valresultaten på valnatten. Uppenbart är att denna rapportering har försenats. Anledningarna härtill är också under utredning inom riksskatteverket. Från justitiedepartementets sida kommer denna utredning att följas med uppmärksamhet. Jag vill emellertid påpeka att rapporteringen av valresultaten inte regleras i vallagen. De åtgärder som utredningen kan föranleda får ta sig uttryck i anvisningar som utfärdas i anslutning till bestämmelserna i vallagen om sammanräkningen av avgivna röster.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

Detta bör understrykas efter den debatt som har förts i pressen. Den här gången var det också många nya inslag i valförrättningen. Man kanske tidigare kunde falla tillbaka på ett inkört system. Besvikelsen blev stor den här gången på grund av att man i massmedia ställde i utsikt att riksdagsvalets slutresultat skulle föreligga redan före midnatt; därför blev den långsamma rapporteringen i TV och radio en stor överraskning. Man kan förmoda att det har brustit — jag vet emellertid inte i detalj hur det ligger till — i samarbetet mellan Sveriges Radio och den centrala valmyndigheten. Hur som helst: Målsättningen måste vara att det skall bli ännu bättre vid nästa och kommande val. Det är viktigt att man informerar och utbildar dem som i olika led har att svara för denna viktiga uppgift. Vissa administrativa förenklingar kanske kan vidtas. Det sägs från dem som har sysslat direkt med de här frågorna att det bl.a. har varit en del svårtolkade bestämmelser. Vad som har förevarit blir alltså föremål för en utvärdering, och jag tackar för statsrådets svar på den punkten. Det vore intressant att veta vilka svårigheter man har haft i valnämnderna och vilka svårigheter man centralt har stött på. Den fråga vi ställer oss är naturligtvis: Vad kan man vid ett kommande val göra bättre? Det är bra att det pågår en sådan utvärdering. Jag hoppas att partierna med sin stora erfarenhet på området även kommer att bli tillfrågade. I det sammanhanget kan man ju också inför kommande val undra: Är det fortfarande aktuellt att vi skall pröva den maskinella valtekniken? Den valtekniska utredningen experimenterade med ett datamässigt valförfarande med valboxar och kassetter. Detta var ju för något år sedan en synnerligen aktuell fråga. Numera talas det inte mycket om saken. Det kanske inte längre tillhör praktisk politik att tänka sig en valförrättning på det sättet.

Herr talman! Herr Olsson i Sundsvall har frågat mig om det är väl förenligt med andan i gällande vallagstiftning att majoriteten i en valnämnd utnyttjar sin majoritetsställning för att besätta samtliga poster som valförrättare med personer som tillhör samma politiska meningsriktning som valnämndens majoritet. Enligt vallagen ankommer det på valnämnden i valdistriktsindelad kommun att för varje valdistrikt utse minst fyra personer som skall vara valförrättare i distriktet. Valnämnderna i de olika kommunerna är numera helt kommunala organ. Ledamöter och suppleanter i valnämnderna skall enligt vallagen utses på samma sätt och enligt samma principer som ledamöter och suppleanter i andra kommunala nämnder. Vallagen ger alltså uttryck för tanken att sammansättningen av valnämnderna och därmed utseendet av valförrättare är en kommunal angelägenhet. Mot den bakgrunden vill jag här inskränka mig till att framhålla att den avgörande synpunkten när valförrättare skall utses givetvis måste vara att de som utses skall vara väl ägnade att fullgöra de betydelsefulla uppgifter som vallagen lägger på dem. Dessa uppgifter är av sådan art att man vid utseendet av valförrättare inte har anledning att ta hänsyn till annat än att vederbörande skall kunna fullgöra uppgifterna på ett tillfredsställande och för väljarna förtroendeingivande sätt.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. Att valförrättarna bör representera mer än ett parti borde egentligen vara så självklart att det inte behöver närmare motiveras. Enligt den nya vallagen får ju valnämnden utses genom proportionellt val. I det fallet är den nya lagen ett framsteg jämfört med den tidigare, där någon bestämmelse om rätt till proportionellt val inte fanns. Men när valnämnden har att utse valförrättare föreskriver lagen ingen rätt till proportionellt val. Däremot brukar man i de allra flesta kommunerna tillämpa någon form av fördelning mellan partierna, så att valförrättarna representerar mer än ett parti i varje valdistrikt. Även politiskt obundna personer utses till valförrättare i ganska stor utsträckning. Men det finns tyvärr undantag från denna praxis. Min fråga är närmast föranledd av att i min grannkommun, Timrå, vägrade majoritetspartiet — som hade fyra av de fem ledamöterna i valnämnden — att i kommunens ursprungliga område, som bestod av sju valdistrikt, utse någon valförrättare som representerade annat parti än majoriteten. Trots att den femte ledamoten av valnämnden föreslog en person som valförrättare i vart och ett av dessa sju valdistrikt utsågs samtliga 42 valförrättare i den delen av kommunen från ett och samma parti. Till valförrättare skall självfallet utses personer som är lämpliga för uppgiften. Det gäller givetvis för alla kommunala val. Men det torde knappast finnas något valdistrikt i vårt land där samtliga lämpliga personer råkar tillhöra ett och samma parti. Att ett parti på nämnda sätt utnyttjar sin majoritetsställning vid utseende av valförrättare i en rad valdistrikt är enligt åtskilligas uppfattning ett missbruk av majoritetsställningen, och detta har upprört många väljare. Rätten till propotionellt val av valnämnd borde, även om den inte är inskriven i lagen, leda till en skälig fördelning av uppdragen som valförrättare. Jag tror också att de flesta av oss när lagen antogs räknade med att den skulle tillämpas på det sättet. Med den trovärdighet, objektivitet och likabehandling av olika meningsriktningar som skall prägla ett val i en demokratisk stat borde det vara självklart att inte enbart eft partis representanter skall handha valförrättningen. Det får inte finnas något i valförrättningen som ger väljarna anledning att ifrågasätta tillförlitligheten. Enligt en mycket utbredd uppfattning bör man i god demokratisk anda utse valförrättare med olika politisk hemvist. Herr talman! Jag beklagar att justitieministern i sitt svar inte har givit något belägg för att han i detta fall delar mina synpunkter utan enbart fäster avseende vid att lämpliga personer skall utses. Jag hade hoppats på ett uttalande av justitieministern, som hade kunnat vara vägledande vid kommande val av valförrättare och som hade kunnat skydda minoritetsintressena. Jag utgår emellertid ifrån att vi i annat sammanhang här i riksdagen får anledning återkomma till denna fråga.
Herr talman!

I dag innan ännu FN:s generalförsamling sammankallat havsrättskonferensen är det vanskligt att spekulera i vad konferensen kan komma att fatta för beslut om vidgade fiskerättigheter för kuststaterna. Under förberedelsearbetet inför konferensen har den svenska delegationen verkat för sådana lösningar av fiskegränsfrågan som medger att det traditionella svenska fiske som nu bedrivs kan fortsätta. Från svensk sida kommer vi självfallet att med kraft driva denna linje också i fortsättningen.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

Men en hel del pekar på att de stater som gått in för att vid konferensen föreslå ganska kraftiga utflyttningar av fiskegränserna får allt fler med sig på sin linje. Det har redan gjorts ensidiga utflyttningar på många håll. De som gjort sådana kommer givetvis att stödja den linjen, och därtill kommer en hel del andra som väntar till dess konferensen kommer till stånd. Det finns därför all anledning att tro att en utflyttning av fiskegränserna till 50, 100 eller 200 mil för Nordsjöns del kommer att godkännas av konferensen. Om så blir förhållandet blir det nära nog omöjligt — och detta gäller i alla tre fallen — att bedriva svenskt fiske i Nordsjön. Jag är tacksam för att den svenska delegationen enligt vad statsrådet säger i svaret har verkat för sådana lösningar av fiskegränsfrågan som medger att det traditionella svenska fiske som nu bedrivs kan fortsätta. Jag är också glad för att statsrådet säger att den svenska regeringen även i fortsättningen med kraft kommer att driva denna linje. Jag tvivlar inte på det. Men jag vill samtidigt säga att fiskarna är djupt oroade för framtiden. En del saker som har hänt ger anledning till oro. När det gällde Islands ensidiga utflyttning av fiskegränsen från 12 till 50 sjömil hade regeringen tidigare den inställningen att sådana utflyttningar inte borde ske. Men i våras framgick det tydligt av en interpellationsdebatt här i kammaren att man på svensk sida var på glid rätt avsevärt i detta avseende. Detta har oroat den svenska fiskarkåren. Därtill kommer en annan omständighet. Norge är den stat som vid en utflyttning av fiskegränsen till 200 mil skulle ta den största delen av Nordsjön. Vi har tidigare haft mycket kortfristiga avtal med Norge och haft löfte om att avtalen kan förlängas, men när den dagen kommit, har någon förlängning inte kommit till stånd, och våra fiskare har fått lämna områden som de fiskat på sedan mycket lång tid tillbaka. Jag ber som sagt att få tacka för svaret. Jag litar på att regeringen kommer att göra sitt bästa på detta område. Jag vill rekommendera att man är ute i mycket god tid och med alla till buds stående medel arbetar för att vi skall få fortsätta att fiska; annars försvinner vårt västsvenska fiske.
Herr talman! Jag tycker att herr Åberg och jag skall hjälpas åt att stilla fiskarnas oro. Frågan är för tidigt väckt, och man har enligt min mening onödiga bekymmer. Det är riktigt, som herr Åberg säger, att de stater som ämnar delta i havsrättskonferensen och som vill ha fiskegränserna utflyttade är många och växer i antal. Men det finns ett lika stort — och växande — antal stater som har ringa eller inga fiskevatten, men som bedriver traditionellt fiske där. Och konferensen kommer inte bara att handla om rätten för kuststaterna att bedriva fiske, utan en lika viktig fråga är rätten för andra stater att få bedriva traditionellt fiske. Jag ser på frågan så att det är möjligt att vi inte behöver ta upp bilaterala avtal med något land utan att frågan löses på konferensen — när den nu kommer till stånd. Men om det skulle bli fallet att vi måste ta upp bilaterala förhandlingar vill jag rekommendera herr Åberg att tala med sina kolleger i de aktuella länderna. Deras uppfattningar är nämligen rätt avgörande för hur regeringarna handlar. Jag tror alltså att den bästa nyttan herr Åberg kan göra för sina uppdragsgivare är att försöka tala med sina yrkesbröder i Norge och andra länder, så att de ställer sig välvilliga till de svenska fiskarnas anspråk. Gör de det har vi inga som helst svårigheter med regeringarna i de länderna.
Herr talman! Statsrådet säger att frågan är för tidigt väckt. Även när jag påpekade att islänningarna redan i sin valrörelse började resonera om en utflyttning sade man att jag var för tidigt ute. Tyvärr visade det sig två år senare att jag inte var det utan att det fanns alla skäl till den oro jag den gången hyste. Jag anser inte att frågan är för tidigt väckt. Man måste vara ute i god tid för att se om sitt hus i sådana här sammanhang. Jag kan utan vidare ge statsrådet löftet att jag skall göra vad som på mig ankommer när det gäller att via fiskarorganisationerna föra diskussioner med kolleger i övriga berörda länder — där så ske kan, och det blir väl närmast Norge. Men med en 200-milsgräns i Nordsjön kommer Storbritannien, Västtyskland, Holland och Danmark också in i bilden, och jag är inte övertygad om att vi har samma möjligheter där att nå något vidare bra resultat — utom möjligen i Danmark. Statsrådet sade att vi skall hjälpas åt att lugna fiskarna. Det höll jag på med när det gällde Islands fiskegräns under tiden fram till den interpellationsdebatt som ägde rum här i våras. Efter den dagen har det inte gått att lugna fiskarna. Jag hoppas att vi skall ha bättre möjligheter att lugna dem nu, men jag är oroad liksom de är.
Herr talman! För att Island skall vederfaras rättvisa vill jag säga att det är riktigt att vi, när Island flyttade ut sina fiskegränser, sade att det kanske hade varit mer tillfredsställande om man hade avvaktat havsrättskonferensen. Men nu har Island ändå flyttat ut sina fiskegränser. Om de svenska fiskarna hade bedrivit ett fiske i de fiskevattnen och vi hade behövt förhandla med islänningarna om att få fortsätta fiska där vågar jag påstå att vi hade lyckats med det. Men vi bedrev inget fiske i de farvattnen, och därför var inte frågan aktuell. Jag tror alltså inte att man utan vidare skall säga i den svenska riksdagen att vi inte hade fått lov att fiska där om vi hade gjort det traditionellt. Jag tror att vi skulle ha kunnat träffa en överenskommelse om vi hade behövt.
Herr talman! Statsrådet och jag vet lika litet om huruvida vi hade fått lov att fiska vid Island. Men vad vi vet är att sådana utflyttningar som den Island gjort är smittsamma, och det är bl.a. det som gör att Norge i dag har gått ännu längre och sagt ifrån att de kommer att kräva 200 mil vid den planerade havsrättskonferensen. Vad jag här diskuterar är alltså inte utflyttningen av Islands gräns som sådan. Det är det förhållandet att tendensen att lägga sig till med stora områden av tidigare internationellt vatten för eget bruk sprider sig som jag inte tycker är riktigt och som jag anser att vi från svensk sida bör motarbeta.
Herr talman! Fru Normark har frågat mig, om jag är beredd att vidtaga ytterligare åtgärder för att ersätta enskilda personer som råkat ut för skadegörelse av fridlysta djur. Jag vill erinra om att ersättning av statsmedel redan nu utgår beträffande skadegörelse av vissa fridlysta djur, nämligen några rovdjur samt älg och kronhjort. När det gäller andra fridlysta djur finns enligt jaktstadgan möjligheter att ingripa för att förebygga skadegörelse. Enligt min mening är det rimligt att gottgörelse utgår till den som drabbats av betydande förluster till följd av skadegörelse av fridlysta djur, mot vilka vederbörande ej kunnat värna sig. Jag är emellertid inte beredd att förorda några ersättningsregler utöver dem som redan finns. Då skada vållas av andra djur än rovdjur, älg och kronhjort får en prövning av eventuell ersättning ske från fall till fall.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Jag uppfattar såsom något mycket positivt statsrådets mening att det är rimligt att den som vållas skada av fridlysta djur som vederbörande inte kunnat värna sig mot kan få ersättning för skadan. Anledningen till min fråga är ett par fall som inträffat i mitt hemlän, där bävrar åsamkat fastighetsägare skadegörelse och övrigt ohägn. Fastighetsägarna har vänt sig till länsstyrelsen med begäran att dels få riva bäverdammarna, dels få ersättning för vattenskador på sina fastigheter. Både länsstyrelsen och naturvårdsverket har emellertid av formella skäl avstyrkt tillstånd att riva bäverdammarna men förklarat sig beredda att pröva frågan om särskilt tillstånd för Västerbottens jaktvårdsförening att fånga eller fälla visst antal bävrar inom länet, om så bedöms lämpligt enligt jaktvårdsstadgan. Därigenom skulle möjlighet erbjudas att delvis tillgodose de klagandes önskemål. Även om bäverstammen gallras kvarstår emellertid problemet angående ersättning för uppkommen skada. Vidare tycker jag att möjligheten att gallra bäverstammen genom att avskjuta en del djur är ett mycket negativt sätt att lösa problemet. Detsamma kan kanske sägas om möjligheten att riva bäverdammarna, eftersom man på det sättet undanröjer bävrarnas utkomstmöjligheter — de måste flytta därifrån vare sig de vill det eller inte. I de fall jag nämnde — jag skall här inte diskutera de enskilda fallen, men jag räknar med att det är samma problem på andra håll — har dammarna delvis rivits genom polisens försorg, men de kvicka och trevliga djuren har snart byggt upp dem igen. Hotet om nya vattenskador på fastigheterna kvarstår alltså, och de klagande har fått veta av länsstyrelsen att det inte finns några möjligheter till ersättning för dessa skador. Jag skulle därför ha varit tacksam för ett något mera preciserat löfte av jordbruksministern.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att länsstyrelsen inte har till sitt förfogande några medel för att ersätta skador av den här arten, men när jag har svarat fru Normark: ”Då skada vållas av andra djur” osv., ”får en prövning av eventuell ersättning ske från fall till fall”, menar jag därmed att vi har möjligheter inom regeringen att i sådana enskilda fall ge ersättning, eventuellt från jaktvårdsfonden. Men då får man alltså ansöka hos regeringen om sådan ersättning. Anser vi i regeringen att det finns någon annan möjlighet att lämna ersättning, ser vi till att den utnyttjas först, om djuren har vållat skada på grund av åtgärder som samhället har ansvaret för.
Herr talman! Jag tackar för tillägget och konstaterar att utsikterna är goda för de här människorna att få sina behov av ersättning tillgodosedda samt att vi får behålla den trevliga bäverstammen. Inom naturvårdsverket pågår en utredning om hur man för framtiden skall ordna det för bäverstammen i landet. Det är möjligt att man också där kommer fram med några förslag i detta ärende.

Herr talman! Herr Möller har frågat justitieministern om han avser att vidta åtgärder med anledning av JO-utlåtandet den 12 mars 1973, vari påpekas att luckor som skapar rättsosäkerhet föreligger i lagstiftningen beträffande dels under vilka förutsättningar en myndig person skall kunna frånkännas processbehörighet, dels på vilket sätt en sådan persons talan skall kunna föras. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. I domstolspraxis finns det flera exempel på att myndiga personer har frånkänts processbehörighet på grund av sin sinnesbeskaffenhet. Samtidigt har domstolarna enligt gällande regler små möjligheter att utse ställföreträdare för en part som är myndig. De angivna förhållandena har lett till att domstolarna i flera fall har varit nödsakade att avvisa myndiga parters talan. På motsvarande sätt har domstolarna avvisat talan som har väckts mot personer som är myndiga men som trots detta har bedömts sakna processbehörighet. Jag delar JO:s uppfattning att den angivna situationen inte är tillfredsställande. Ett sätt att komma till rätta med problemet skulle naturligtvis vara att vidga möjligheterna att omyndigförklara personer som på grund av sin sinnesbeskaffenhet inte själva kan föra sin talan i rättsliga sammanhang. En sådan lösning kan emellertid inte anses lämplig. Med hänsyn till de ingripande verkningar som en omyndighetsförklaring har i olika avseenden bör man enligt min mening iaktta stor restriktivitet när det gäller att förklara en person omyndig. I stället behövs det regler som gör det möjligt att vid behov alltid förordna ställföreträdare även för den som är myndig. Enligt min mening är det därvid naturligt att i första hand försöka bygga ut det nuvarande godmansinstitutet. Inom justitiedepartementet pågår också sedan en tid tillbaka en översyn av reglerna om utseende av god man. Översynen, som grundar sig på förslag av förmynderskapsutredningen, är ett led i ett större arbete med en reformering av förmynderskapslagstiftningen. Jag räknar med att arbetet skall resultera i en departementspromemoria i början av nästa år och att regeringen skall kunna lägga fram vissa reformförslag för riksdagen sedan promemorian har remissbehandlats. Min förhoppning är att vi då också skall kunna ange en lösning på problemet om hur talan skall kunna föras för den som är myndig men som trots detta saknar processbehörighet.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

JO ger däri för övrigt den rättspsykiatriska sektionen inom socialstyrelsen en skrapa genom att konstatera att på den centrala punkten i dess utlåtande ”måste denna motivering sägas vara väl knapphändig och näppeligen ge tingsrätten all den ledning vid frågans bedömning som tingsrätten kunde behöva”. Detta gäller alltså en så viktig fråga som en människas processbehörighet.

JO konstaterar även att klaganden ”i sin skrivelse hit understrukit att en person inte utan mycket starka och mycket entydiga skäl bör kunna fråntas sin rättsliga handlingsförmåga. Eljest skulle för honom till stor del det rättsskydd bli vält över ända som ett rättssamhälle velat bygga upp till skydd för medborgarna.” Denna rättssäkerhetssynpunkt delar JO och uttalar: ”Det framstår som verkligt betänkligt att det ej lagstiftningsvägen sörjts för ett klargörande av under vilka förutsättningar en myndig person skall kunna frånkännas processbehörighet. Än mer otillfredsställande måste det anses vara att lagstiftningen ej heller anvisat någon ordning enligt vilken en persons talan kan föras, då han funnits sakna behörighet att själv föra sin talan. Som det nu är har han i praktiken ingen annan möjlighet att få sin talan utförd än att begära sig omyndigförklarad — — —. Det förtjänar betonas att bristen på reglering skapar rättsosäkerhet inte bara för den person vars rättskapacitet det gäller utan också för den som kan behöva inleda process mot honom.” Jag är därför verkligt glad för statsrådets svar. Givetvis skall inte den vägen beträdas att man omyndigförklarar fler personer. Det behövs i stället stor restriktivitet på den punkten. Jag vill till slut vädja till statsrådet och regeringen: När ni nu tydligen kommer att framlägga ett förslag för att klara detta problem, se då till att lagen träder i kraft praktiskt taget omedelbart. För här finns inga väsentliga rättsintressen hos annan part som träds för nära, men man ger många människor den rätt de behöver och bör kunna påräkna i ett rättssamhälle.
Herr talman! Herr Ahlmark har frågat mig varför regeringen ännu inte har tillsatt den utredning om ökat grundlagsskydd för medborgerliga frioch rättigheter som partierna kom överens om i maj. Herr Hernelius har i interpellation till statsministern också frågat vad anledningen är till att utredningen inte ännu har tillsatts och därutöver när regeringen avser att låta tillsätta denna. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Jag avser att besvara frågorna i ett sammanhang. Den överenskommelse om en utredning om ökat grundlagsskydd för medborgerliga frioch rättigheter som träffades i konstitutionsutskottet vid dess behandling av propositionen angående grundlagsreformen kom som bekant under kammarens prövning först i början av juni i år. Även om direktiven för utredningen med utgångspunkt i uttalandena i utskottets betänkande har kunnat färdigställas snabbt, har tillsättandet av utredningen ansetts böra anstå till dess riksdagens höstsession har inletts. Utredningen kommer att tillsättas inom den allra närmaste tiden.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Anledningen till att jag ställde interpellationen till statsministern var att statsministern tog del i den av justitieministern omnämnda debatten i början av juni, närmare bestämt den 5 juni. Statsministern sade då, sedan han redogjort för överenskommelsen mellan partierna i konstitutionsutskottet: ”Regeringen ställer sig självfallet helt bakom detta utskottets förslag, och vi kommer att snabbt tillsätta den utredning som utskottet har begärt.” ”Snabbt tillsätta” denna utredning! Det sades alltså den 5 juni. Nu nalkas vi månaden november, och utredningen är ännu icke tillsatt. Det skall ske inom den närmaste tiden, säger justitieministern nu. Det är bra det, men det har gått en rätt lång tid. Jag kan inte förstå annat än att det skäl för dröjsmålet som anförs i interpellationssvaret, nämligen att man har ansett att tillsättandet av utredningen bör anstå till dess riksdagens höstsession har inletts, icke är särskilt hållbart. Riksdagen har sagt sin mening, och statsministern har utlovat att snabbt tillsätta en utredning. Sedan har det gått månad efter månad. Det betänkliga med detta dröjsmål har varit att tidsschemat för denna utredning, redan när utskottet skrev sitt förslag, var mycket hårt pressat. Meningen är att förslag skall framläggas i sådan tid att grundlagsändring kan företas senast 1976. Med tanke på remisstider och den mycket svåra materia det här gäller borde man sannerligen ha behövt komma i gång så fort som möjligt. Jag kan inte komma ifrån att jag tycker att regeringen genom denna försening har visat en viss nonchalans gentemot både utskottet och riksdagen i dess helhet.

Herr talman! Den regeringsform, som nu är vilande och som skall antas om ett par månader, kommer inte på något radikalt sätt att fördjupa grundlagsskyddet för medborgerliga frioch rättigheter. Det är den största svagheten med den lag som från år 1975 kommer att bli vår nya författning. I den frågan stod striden het under våren. Från liberalt håll lade vi fram en konkret lagtext som skulle ha gett ett fördjupat skydd i grundlagen för frioch rättigheterna. Vi lade också fram förslag om en vidgning av rättighetsavsnittet utöver det som nämndes i regeringens proposition. På fyra punkter lyckades vi, delvis i samverkan med ett eller två andra oppositionspartier, driva fram förbättringar av lagtexten. Rätten till fackliga stridsåtgärder, som regeringen hade ”glömt bort”, förs in i en särskild paragraf. Förbud att införa dödsstraff — i fred eller i krig — blir en del av vår nya grundlag. Det var naturligtvis bra men inte tillräckligt. De grundläggande rättigheterna — yttrandefrihet, religionsfrihet, föreningsfrihet osv. — får inte något reellt grundlagsskydd, vilket de heller inte har i nu gällande regeringsform från 1809. I enlighet med regeringens förslag kommer vanlig lag att kunna inskränka eller upphäva de rättigheter som räknas upp i det andra kapitlet i regeringsformen. Med en rösts majoritet kan riksdagen med beslut vid ett enda tillfälle begränsa alla dessa rättigheter. Det är naturligtvis en orimlig ordning. Efter hårda förhandlingar fick vi socialdemokraterna att medge att detta andra kapitel enbart skulle vara provisoriskt. En parlamentarisk utredning skulle tillsättas. Den skulle dels förankra skyddet för de traditionella rättigheterna i författningen, dels överväga vilka rättigheter i de konventioner som Sverige ratificerat som borde införas i vår grundlag, dels överväga en vidgning av rättighetsområdet i övrigt. Detta skulle, enligt utskottets förslag och riksdagens beslut, vara ”syftet” med utredningens arbete. Med den klara skrivningen och den uppgörelse mellan de fyra partierna som den innebar kunde folkpartiet godta kompromissen. Vi liberaler gjorde i ett särskilt yttrande klart vilka värderingar vi hade och vad vi kämpat för i förhandlingarna. Med den tidsplan som utredningen skulle ha var det alltså möjligt att göra upp om formerna för det fortsatta reformarbetet för grundlagsskydd av frioch rättigheter i Sverige. Utredningen skulle arbeta snabbt. Ett enhälligt konstitutionsutskott skrev så här, och bakom den skrivningen stod våra fyra partiledningar: ”Arbetet bör bedrivas så att förslag kan framläggas senast under första halvåret 1975. Förslaget bör efter en bred remissbehandling läggas till grund för en proposition i ämnet, som riksdagen bör kunna behandla under våren 1976. Riksdagen bör då också som vilande kunna anta förslag till erforderliga ändringar i RF. Ett andra beslut i denna del bör kunna fattas efter valet 1976, så att ändringarna kan träda i kraft senast under 1977.” När vi under hand resonerade om den här utredningen sade vi att den skulle tillsättas under sommaren och självfallet före valet. Den behövde ju komma i gång i god tid före årsskiftet 1973—1974 för att påbörja nödvändiga undersökningar och för att lägga grunden för en reform. Och som herr Hernelius har visat, lovade statsminister Palme i riksdagen den 5 juni att utredningen skulle tillsättas ”snabbt”. Uppgörelsen i utskottet gjordes för fem månader sedan. Utredningen är alltså ännu inte tillsatt. Åtminstone fyra månader av arbetet är redan förlorade. Trots upprepade uppmaningar i augusti och september har regeringen vägrat skynda på och vägrat hålla sina egna löften. Justitieministern säger i sitt svar i dag, som jag tackar för, att tillsättandet av utredningen har ”ansetts böra anstå till dess riksdagens höstsession har inletts”. Vem har ansett det? Ingen i förhandlingarna under maj månad i konstitutionsutskottet ens antydde en sådan tidsplan. Där utgick man tvärtom från att utredningen skulle komma till stånd någon gång under sommaren. Inte heller Olof Palme antydde det den 5 juni — han ville ju tillsätta utredningen ”snabbt”. Varför, herr Geijer, har regeringen kastat om och ansett sig böra vänta till oktober eller november? Direktiven kan inte vara svåra att skriva. De skall ju enligt överenskommelsen följa konstitutionsutskottets skrivning på den här punkten. Att få namn på ledamöter från partierna och experter kan inte ta många veckor. Varför har ni, tydligen avsiktligt, väntat i fem långa månader efter uppgörelsen i konstitutionsutskottet med att tillsätta utredningen? Jag hoppas att det här inte är inledningen till ett nytt svek i författningsfrågan. I grundlagberedningen gjorde ledamöterna en kohandel som inte tillhör de uppbyggliga. Grundlagberedningen beskrev den själv så här: ”De ledamöter som har önskat att de politiska rättigheterna skulle slås fast i grundlagen på ett sådant sätt att de inte kan inskränkas genom vanlig lag har sålunda avstått från sina krav i denna del. De ledamöter som har yrkat att grundlagen skall innehålla en programförklaring om välfärdsstatens mål har å sin sida avstått från detta krav.” I klartext betyder det att alla i grundlagberedningen släppte sina krav. Man blev enig genom att inte tycka något särskilt alls! Vi fick ett förslag där rättigheter i grundlag inte skyddades mer än att vanlig lag kunde precisera, inskränka och upphäva dem. En sådan kohandel får inte ske igen. En stark opinion i landet skulle aldrig godta det. Men regeringen har genom sin långsamhet redan försvårat utredningens arbete. Och min andra fråga till herr Geijer blir därför: Ni avser väl ändå att hålla ert löfte att syftet med utredningen skall vara att ett förslag läggs fram senast under första halvåret 1975?
Herr talman! Om herr Ahlmark bara hade lugnat sig litet hade han inom några dagar fått se direktiven.

Herr Hernelius och herr Ahlmark har klagat på att regeringen har dröjt så länge med att tillsätta utredningen, och herr Ahlmark menade att fyra månader var förlorade. Jag skall inte gå in på några långa diskussioner, som man alltid kan föra om hur mycket utredningar och kommittéer gör under sommarmånaderna. Jag har den erfarenheten att i det här landet blir det — tyvärr, om man så vill — aldrig så mycket gjort under sommarmånaderna. Det är mitt försvar på den punkten. Sedan var kanske inte den månad då valrörelsen pågick den allra lämpligaste tidpunkten att ta upp det här. ; Jag tror inte att den omständigheten att kommittén först under de närmaste dagarna kan börja sitt arbete skall behöva förrycka tidsschemat. Ännu en gång vill jag understryka att det är mycket klart utsagt i direktiven att vi avser att kommittén skall arbeta så att de ursprungliga tidsplanerna kan hållas.
Herr talman! Vi har alltså ”lugnat oss” i fem månader efter uppgörelsen i konstitutionsutskottet. Man har dröjt betydligt längre än som från socialdemokratiskt håll utlovades vid tiden för uppgörelsen och under riksdagsdebatten den 5 juni i år. Det gläder mig att direktiven tydligen innehåller ett uttryckligt syfte att utredningen skall vara färdig under första halvåret 1975 och att regeringen avser att framlägga ett förslag för riksdagen före 1976 års val. I och för sig är detta självklart eftersom det ingick i uppgörelsen. Men det gläder mig ändå att man tydligen kommer att hålla på uppgörelsen i denna del. Sedan är det ganska klart vad en utredning av det här slaget gör vid sina första sammanträden. Det är att beställa ett antal undersökningar av rätt besvärliga problem som man vill ha belysta av experter, statsvetare, jurister m.fl. Man kanske vill veta hur sådana här frågor har lösts i andra länder och vad internationella konventioner säger osv. Sådana undersökningar kan mycket väl göras av experter under en valrörelse medan ledamöterna av utredningen arbetar med andra uppgifter. Vi har därför förlorat fyra månader av arbete för denna utredning. Nu bör den komma i gång omedelbart, och nu får den jobba väldigt snabbt. Den måste komma med ett förslag senast i början av 1975 för att vi skall få en bred remissbehandling av förslaget och en offentlig debatt om det och för att vi skall få en reform som kommer att genomföras från årsskiftet 1976/77.
Herr talman! Justitieministerns svar föranleder mig inte att ändra mitt omdöme att regeringen i denna fråga har visat nonchalans. Jag instämmer i herr Ahlmarks uttalande att vi har förlorat värdefull tid. För övrigt finner jag inte anledning att ta upp en debatt med herr Ahlmark om liberala insatser i detta sammanhang, ej heller om den överenskommelse som träffades inom grundlagberedningen och som helt enkelt gick ut på att man sköt ärendet framför sig för att över huvud taget komma fram med något grundlagsförslag. Omdömena om den överenskommelsen, som finns redovisade i grundlagberedningens betänkande, kan ju skifta. Jag kanske får dra den slutsatsen av herr Ahlmarks anförande att de överenskommelser som herr Ahlmark är med på är tolerabla; de som han inte är med på kallas kohandel, och det är mycket nedsättande att ha varit med om dem.
Herr talman! Uppgörelser som inte leder ett enda steg framåt är inte bra. Men uppgörelser som leder åtminstone ett par tre steg framåt för ett grundlagsskydd för frioch rättigheter kan jag delta i.

Herr talman! Den 24 oktober detta år beslagtogs genom polisens försorg ett lager av i huvudsak biologiska läkemedel hos en svensk tillverkare. Beslaget skedde under medverkan av expertis från socialstyrelsens läkemedelsavdelning. Det är känt att ifrågavarande preparat inte är registrerade vid socialstyrelsen och att påpekanden m.m. i denna fråga tidigare inte har föranlett någon förändring i tillverkningssätt osv., varför beslaget ur rent juridisk synpunkt är försvarbart. Vad som däremot bör beaktas är det faktum att en stor mängd sjuka människor har funnit lindring och bättring i sina sjukdomar genom preparat som tillverkas eller förmedlas genom det ifrågavarande företaget. Dessa människor har enligt ett flertal uppgifter övergått från tidigare behandling med olika syntetiska preparat — i många fall med kraftiga biverkanseffekter — till dessa biologiska preparat. Om bättringseffekterna är av fysisk eller psykologisk art skall inte diskuteras här. Av många skäl 79 kan dock antagas att ifrågavarande substanser är ofarliga för patienten. De förskrivs bl.a. av ett antal legitimerade läkare. Många människor ser kanske just dessa mediciner som sitt enda — och kanske sista — hopp om lindring och eventuell bot av sin sjukdom. Frågan är för dessa människor vad som närmast skall ersätta de mediciner som de nu inte kan erhålla. Är socialstyrelsens experter — som inte har kontrollerat eller godkänt dessa mediciner — nu säkra på att dessa människor inte kommer att lida fysisk eller psykisk skada genom det genomförda beslaget? Dessa experter utövar i huvusak en mycket värdefull kontrollverksamhet över att inte farliga medicinska preparat kommer ut på den svenska marknaden — och i det avseendet är vårt lands myndigheter och läkare mycket framstående. Men nu gäller det en annan grundtyp av preparat som i stort sett får betraktas som ofarliga vid lämplig ordination och användning. Med stöd av vad som här anförts beträffande den iråkade situationen för en stor mängd sjuka människor får jag anhålla om kammarens tillstånd att till herr socialministern få ställa följande frågor: 1. Vem eller vilka tar, enligt socialministerns mening, ansvaret för de många hundra patienter som omedelbart och på sikt står utan de aktuella medicinerna? 2. Det finns i landet cirka 100 000 människor som har visat sitt intresse av att använda natursubstanser som läkemedel. Hur skall man, enligt socialministerns mening, säkerställa att dessa människor skall kunna omslutas av den sociala gemenskapen i vårt land?